Herr talman! Jag känner mig orolig för den här utvecklingen inom flygvapenindustrin och den enorma satsningen på den militära forskningen och utvecklingen av stridsflygplan. Och det är inte bara jag som känner den oron. Försvarsministern säger att här finns vissa forskningsprojekt, att man måste titta efter, att man måste känna sig för osv. Vi känner ju till försöken att ge lugnande besked när man höll på med Viggen första gången. Det rör sig bara om 45 miljoner, sade man då, och sedan blev det 100 miljoner. Jag känner inte till siffrorna exakt, men ungefär så gick resonemanget. Det är klart att vi skall ge besked, sade man också. Sedan hade det gått så långt att man ställde riksdagens ledamöter och svenska folket inför fullbordat faktum: Nu har vi slängt ut så mycket pengar att vi måste fullfölja det här projektet. Nu går man till väga på exakt samma sätt.

Det är enorma pengar. Det är mer pengar, vad jag kan förstå, till sådana här forskningsprojekt än vad man lade ut under den mest intensiva forskningsperioden i mitten av 1960-talet då det gällde Viggen. Det är också mycket fiffigt att man då modifierar Viggen. Men modifieringarna är ju så fantastiskt stora att det väl ändå är så, herr försvarsminister, att det enda som finns kvar av den ursprungliga Viggen är förarstolen och vingkonstellationen. Allt annat är ju helt nytt, och i realiteten är det alltså ett nytt flygplan som man har drivit fram, mer eller mindre bakom ryggen på riksdagen och svenska folket. Sedan är det ytterligare en intressant sak. Jag har en fundering här. Det är möjligt att jag har missat något, men AJ 37 Viggen — vad är det för ett plan? Man begärde pengar till det första gången 1972. Är det en sammanslagning av attacken och jakten, alltså attackjakten? Om det är på det sättet, kan jag konstatera att den ursprungliga Attackviggen var så fruktansvärt dålig — detta oerhört dyra projekt — att man omedelbart när man hade börjat flyga med det planet satsade pengar på AJ 37 Viggen, som man nu håller på med. Men vad är AJ 37 för någonting? När fattade vi principbeslutet om det? Jag betraktar det som ett femte plan i den här serien. Det gamla försvarsbeslutet gällde attacken, jakten, spaningen och skolflygplanet. Det var ju fyra flygplan, och nu är det helt plötsligt ew femte med i bilden, som man har satsat mycket pengar på. Sedan kommer det alltså ytterligare något som man nu talar om, nämligen A 20. Jag skulle vilja höra av försvarsministern vad AJ 37 är för en sorts plan egentligen.
Herr talman! Jag skulle vilja uttrycka min respekt för det tålamod som försvarsministern visar inför herr Måbrinks frågor. Hur naiv och okunnig får man egentligen vara när man tar upp en försvarsdebatt i denna kammare? Vad menar egentligen herr Måbrink med frågan om vilka militärpolitiska konsekvenser det haft att en viktig del av det svenska flygvapnet under flera månader varit, som han kallar det, utslaget, alltså haft flygförbud? Jag förstod att även försvarsministern hade litet svårt att fatta vad det innebar. I fredstid har ju det svenska försvaret uppgiften dels att utbilda sitt folk, dels att utgöra en beredskap. Det enklaste svaret på frågan är att Sverige inte har blivit angripet under dessa månader, och alltså har konsekvenserna inte varit allvarliga. Dessutom kan anföras en mängd detaljsynpunkter, att man har spart en massa bensin och man har fördröjt utbildningen av en del flygare. Men detta är ju skäligen ointressanta frågor, och det verkar egentligen som rena provokationen att ta upp dem. Vart syftar herr Måbrink med sina frågor om Viggen? Han har frågat vad Viggen har kostat, och han har fått svar. Men det kan väl inte vara det enda det gäller, att han tycker att det är mycket pengar. Det är klart att det är dyrt med flygvapen. Vill herr Måbrink diskutera andra typer av flygplan, eller vill herr Måbrink komma fram till att vi inte skall ha något flygvapen alls? Det är ju det enda som är intressant när man skall föra en diskussion på det här området. Vill herr Måbrink att vi i stället för att ta fram ett eget flygplan — oeh skapa det oberoende som det kan ge i försvarspolitiskt hänseende —- skall köpa F 115 från Amerika, eller något annat flygplan? Eller är det Mig han vill köpa från Sovjet? Eller är han egentligen ute efter att vi inte skall ha något flygvapen alls? Det är ju centrala frågor.

Herr talman! Det är väl knappast något industriellt projekt i det här landet som har tilldragit sig så stor uppmärksamhet som just Viggen. Detta projekt har varit föremål för mycken kritik och stor uppmärksamhet på olika sätt. Det är ju i och för sig inte underligt att människorna är intresserade av ett inslag i försvaret som kostar så mycket pengar. Jag tycke det är helt rimligt att man är intresserad av detta. Men herr Måbrink gjorde mig verkligen överraskad när han ställde frågan: Vad menas med att planet i ena fallet heter JA och i andra fallet AJ, i båda fallen med sifferbeteckningen 37? Det visar att herr Måbrink inte känner till så att säga de helt grundläggande förutsättningarna för vår flygplansproduktion. Vi försökte ju finna ett plan som skulle kunna användas för båda uppgifterna, dvs. vara ett jaktplan och samtidigt också kunna tjänstgöra som attackplan. I den ena versionen är alltså attackfunktionen mera utvecklad, men planet kan också användas som jaktplan. I det andra fallet är det jaktfunktionen som är dominerande, men man kan till nöds och använda de planen som attackplan genom att man skruvar på vissa bäranordningar osv. Detta är alltså skillnaden mellan de här beteckningarna. Under tiden som den ena versionen produceras har man alltså utvecklat den andra. Sedan vill jag gärna säga att jag önskar att jag hade tillräckligt mycket tekniskt erfaret folk som kunde följa upp alla de förändringar som vidtas. Vi räknar naturligtvis med att materielverket gör det och verkligen sätter i fråga om det är nödvändigt att vidta de och de förändringarna på planet. Därvidlag är vi helt överens, herr Måbrink, om att vi måste vara uppmärksamma gentemot teknikerna, för det finns naturligtvis en väldig risk att de ständigt önskar förbättra sin produkt. Då gäller det att fråga sig: Är detta någonting som är väsentligt för oss? Därvid får vi ibland inta en kylig hållning till propåer om förändringar. Jag kan inte garantera allt vad som där skett, men vår inställning i departementet är att vi så långt som möjligt skall försöka se till att vi inte ger oss in i helt onödiga operationer som kan bli kostnadskrävande. Men även med den utgångspunkten tvingas vi konstatera att det blir dyrare, och det hör naturligtvis samman med den allmänna utvecklingen i vårt samhälle, som i hög grad kommer till uttryck också när det gäller flygplansproduktionen. Kostnaderna har alltså stigit kraftigt, men utgångspunkten är faktiskt att vi måste vara återhållsamma. Och jag har mer än en gång deklarerat att vi tvingas i detta land söka oss till lösningar som kanske är de näst bästa och inte alltid representerar den högsta teknologin som vi känner. Vi får vara beredda att göra avvägningar, och så sker förvisso också i fråga om Viggen.
Herr talman! Herr Siegbahn skulle jag väl över huvud taget inte argumentera mot — jag vet vad han representerar i den här frågan. Men det var ju en fantastisk tur, herr Siegbahn, att Viggen blev stående på marken just under en tid då ingen anföll oss. Jag förstår emellertid att herr Siegbahn är orolig nu, för Viggenprojektet avslöjar en hel del. Det visar i realiteten bl.a. hur onödig en sådan här flygplanstyp är för Sverige.

Hela det där resonemanget har väl fått sig en ordentlig törn efter malören med Viggen. Sedan måste man också fråga vad flygplanen egentligen kostar. Det är ju en sak som är viktig att diskutera, eller hur? Och just på grund av att Viggen blev stående på marken en tid har de svenska skattebetalarna börjat fråga: Vad är det egentligen vi har satsat pengar på? Hur kan det vara möjligt att denna typ av flygplan, som har kostat 8,4 miljarder, helt plötsligt är så dålig att planen inte ens kan flyga? Vad är det man håller på med, och vad är det vi får betala för? Naturligtvis är detta oerhört väsentliga frågor för svenska folket. Men det är det tydligen inte för herr Siegbahn och moderata samlingspartiet. Det visste vi förstås förut. När det gäller att satsa på militära flygplan spelar kostnaderna ingen roll för dem.

Vi släpar t.ex. efter enormt på miljöområdet och på den kollektiva trafiksidan. Jag anser att vi nu måste börja diskutera en omdirigering av pengarna, så att man tar bort satsningen på det militära och i stället låter pengarna gå till nyttiga samhällsområden.

Nej, det mest realistiska och acceptabla anser jag vara att Sverige successivt minskar sina försvarskostnader. Det är den enda vettiga lösningen för framtiden.
Herr talman! Herr Måbrink för ett halsbrytande resonemang. Det är ungefär lika intelligent som att säga, att jag glömde under två månader att betala försäkringen för min villa, men mitt hus brann ju inte ner under de två månaderna, och då är det meningslöst att ha villan försäkrad. Det är alldeles klart att en tids stillastående för flygplanen i en speciell situation kunde ha varit mycket allvarligt. Men sett i ett större perspektiv — och nu efter de gångna månaderna — är det ett totalt ointressant problem. Nästa fråga var om ett försvar över huvud taget tjänar någonting till. Herr Måbrink kan naturligtvis ställa sig helt utanför den försvarsdebatt som förs i Sverige mellan de demokratiska partierna, vilka har uppfattningen att ett försvar har betydelse. Men i så fall är det också helt ointressant att diskutera om flyget kostar 8 miljarder eller 9 miljarder. Herr Måbrinks uppfattning är att försvaret inte har någon betydelse för att hålla oss utanför krig. Har man uppfattningen att försvaret har betydelse för att hålla oss utanför ett krig, då är det första man måste diskutera vilket försvar som kan ge oss en rimlig chans att hålla oss utanför ett krig. Sedan får man undersöka om vi har råd med detta försvar. Därför blir hela herr Måbrinks sifferexercis totalt ointressant i första omgången. Herr Måbrink har uppfattningen att Sverige aldrig behöver råka i krig, att vi därför kan trappa ned försvarskostnaderna och använda pengarna till andra och angelägnare saker. Alla är överens om att det finns mycket annat som är angeläget och att försvaret bitvis innebär en uppoffring för hela svenska folket. Det är ingen tvekan om att det många gånger skulle vara mycket lockande att använda pengarna till andra uppgifter. Men den övervägande majoriteten i Sveriges riksdag och bland svenska folket anser att ett försvar i vissa situationer har en fredsbevarande betydelse, och det är detta vi måste diskutera. Då är frågan om kostnaderna självfallet intressant. Kostnaderna — vilka ständigt, som försvarsministern sade, måste prövas — måste då vägas mot alternativa möjligheter att skaffa sig ett försvar av den storleksordning som vi anser vara nödvändig. Därmed kommer jag in på den fråga herr Måbrink ställt. Vad är det herr Måbrink är ute efter? Jag trodde att han var intresserad av att vi skulle ha ett försvar och att han ansåg att det hade effekt. Många länder — t.ex. våra grannländer — skulle i dag kunna säga sig: Om vi för 30 år sedan hade haft ett något starkare försvar, så hade kanske situationen sett annorlunda ut för oss då. Det finns många bevis på att ett försvar kan ha haft en fredsbevarande betydelse. Frågan är då hur man skall inrikta kostnaderna. Är flygplan numera helt omoderna? Skall vi över huvud taget ha flygplan? Om man då kommer till slutsatsen att vi skall ha flygplan, är frågan: Varifrån skall vi skaffa dem? Skall vi bygga dem själva eller skall vi köpa dem från Förenta staterna eller något annat land? Den diskussionen är central i detta sammanhang. Det är däremot inte herr Måbrinks exercis med siffror på eventuella kostnadsfördyringar som kan ha inträtt. Det ankommer på statsrevisorerna och inte i första hand på dem som diskuterar försvarsfrågan att avgöra den saken.

Herr talman! Herr förste vice talmannen Bengtson har i en interpellation frågat mig om jag ämnar vidta åtgärder för att förhindra export av alkoholvaror till andra länder. Att vidta sådana åtgärder som herr Bengtson efterlyser skulle inte stå i överensstämmelse med principerna för vår handelspolitik. Det är oss också främmande att genom exportrestriktioner försöka styra andra länders alkoholpolitik. Svaret på herr Bengtsons fråga är alltså nej.

Herr talman! Tack, herr handelsminister, för de sex rader som skrivits som s.k. svar på min interpellation. Det är två konstateranden jag vill göra med anledning av svaret. Det är ganska cyniskt att en alkoholdryck som visat sig ha så svåra skadeverkningar för svenska folket, i synnerhet för ungdomen, att riksdagen sannolikt inom kort kommer att förbjuda dess fria försäljning, skall få fritt exporteras till ett u-land, som har mycket små möjligheter att försvara sig mot sådana intrång. Min andra reflexion är att om bryggeriindustrin ämnar attackera uländer på ett enligt min uppfattning så ansvarslöst sätt, är det hög tid att också resten av den privata bryggeriindustrin förstatligas. Det är beklagligt att handelsministern på ett så ytligt sätt behandlat principerna för vårt lands export. Vad det är för principer för vår handelspolitik som handelsministern åberopar i interpellationssvaret? Det skulle jag gärna vilja veta. Sverige har nämligen praktiskt taget aldrig tidigare exporterat några alkoholdrycker till andra länder och allra minst till u-länder. Om herr Lidbom menar att all export i princip skall vara helt fri, vill jag genast deklarera att jag anser att den uppfattningen är felaktig. Exporten såväl som importen skall kunna bli föremål för inskränkande åtgärder. Det är just den fullständiga exportfriheten som i vissa fall orsakar länder mycket stora olägenheter. Det har förekommit att företagsamma personer har drivit en verksamhet som har orsakat en våldsam kritik i internationella sammanhang, en kritik som då har riktats mot landet i fråga trots att landet som sådant inte har tagit upp eller främjat sådan handel. Det har t.o.m. hänt att länder intervenerat med vapen för att skydda en verksamhet som har etablerats av enskilda företag. Det bör stå helt klart att svenska företag i den mån man kan förhindra det inte skall få bedriva vilken försäljning eller verksamhet som helst. Svenska företag har hittills inte bedrivit någon verksamhet i andra länder som kan klandras, men skall man diskutera principer för exporten måste man ta hänsyn till vad som eventuellt skulle kunna hända. Vi kan inte å ena sidan säga att företag måste följa alla bestämmelser som vi har inom vårt land och å andra sidan låta bli att bry oss om hur de bär sig åt i andra länder. Vi har t.ex. i vårt land blivit utsatta för narkotikaexport, där vi våldsamt har protesterat mot det land som tillät en sådan export. Hur skulle herr Lidbom reagera om vi i vårt land producerade narkotika —- som ju inte får säljas här — och sedan exporterade den till ett u-land? Det står t.ex. i Romavtalet, som vi inte behöver följa eftersom vårt land endast är associerat till EG-marknaden, att ett land har rätt att skydda sig mot varor som kan inverka skadligt på folkhälsan. Visserligen har det varit svårigheter med den svenska handelbalansen, men så dåligt att vi måste exportera dåliga svenska alkoholvanor till ett u-land är det inte. Skall man verkligen ta upp en grundlig debatt om principerna för svensk export får man nog gå litet djupare ned i ämnet. I den andra meningen i sitt svar framhåller handelsministern att det är oss främmande att genom exportrestriktioner försöka styra andra länders alkoholpolitik. Detta uttalande om neutralitet i denna fråga borde innebära att vi skall avhålla oss från att genom export söka påverka alkoholvanorna i ett u-land. Men det är faktiskt vad man nu gör — man vräker in en stor mängd mellanöl över landet och påverkar på det sättet från svenskt håll alkoholvanorna i det landet. Det är uppenbart att alkoholen redan har fått förödande verkningar i Afrika. En missionsforskare säger t.ex.: ”Faktum är att den vite mannen använde sig av alkohol i minst lika hög grad som eldvapen när han fick herravälde över Afrika.” Jag skall inte diskutera Afrikas historia utan bara visa på att en metod att försvaga ett land är att införa alkoholvanor där, och det kan inte vara önskvärt för ett kämpande u-land. Samme missionsforskare säger vidare: ”I många afrikanska länder är just ett bryggeri den allra första industri som byggs. Hur värdefulla livsmedel förvandlas till alkohol finns det flera exempel på. I Etiopien, i det genomfattiga Etiopien, går en tredjedel av brödsädsproduktionen till framställning av alkohol.” Det är därför, herr handelsminister, som jag måste konstatera att svaret på min interpellation är principlöst och inte tar upp frågan till djupare debatt. Jag beklagar detta.

Herr talman! Det är riktigt att det svar som jag givit herr Bengtson är kort, men det torde inte lämna något övrigt att önska i fråga om klarhet och bestämt besked. Jag ansåg det närmast vara barmhärtigt att inte närmare analysera de tankar som kunde dölja sig bakom herr Bengtsons fråga. Det resonemang som herr Bengtson ger sig in på med utgångspunkt i ett exempel i den ställda interpellationen, att ett svenskt bryggeriföretag står i beredskap att exportera mellanöl till Nigeria, är minst sagt halsbrytande. Vi behöver inte ha några delade meningar om alkoholens skadeverkningar. Men jag har den enkla uppfattningen att vi inte skall sätta oss som förmyndare över andra länder. Nigeria får föra sin alkoholpolitik, och detsamma gäller andra länder, vare sig det är fråga om u-länder eller icke u-länder. Det är faktiskt hittills okänt att vi försöker styra andra länders alkoholpolitik via våra handelspolitiska bestämmelser. Det är lätt att göra litet sentimentalitet av detta. Men den förmyndarmentalitet som herr Bengtson så aningslöst drar fram är mig verk ligen rätt främmande. Om jag träffar kung Oba i Lagos i nästa vecka och han vill svalka sig med en mellanöl, tänker jag inte begagna tillfället att säga fy skäms till kungen. Jag tänker inte heller bidra med att säga att jag hoppas att han i varje fall inte dricker svenskt mellanöl.
Herr talman! Det var ungefär den motivering handelsministern nu anför som man hade när man använde alkoholen för att försöka försvaga ett folk. Det går naturligtvis mycket bra att säga att det är utslag av förmyndarmentalitet att inte låta folket i u-länderna förstöra sig med alkohol. Men jag undrar om handelsministern vet att det land som nu blir utsatt för denna export har begärt att få den. Jag skulle misstänka att det är företagsamma svenska ölfabrikanter som gjort sitt yttersta för att försöka tränga in på denna marknad. Det är ingen neutralitet, utan det är en attack mot det landet för att få folket där att använda en dryck som vi vet är till skada. Det är hittills okänt att vi försökt påverka alkoholpolitiken i andra länder, säger handelsministern. Men detta är ju första gången som Sverige gör en sådan här sak. Den export av alkoholdrycker som hittills förekommit från Sverige är praktiskt taget ingen alls. Det är bara beskickningar och liknande som har köpt alkoholdrycker. När nu detta inträffade tog jag därför upp frågan, eftersom jag ansåg att den skulle behöva en principiell behandling. Jag klagar i och för sig inte på att svaret är kort, men det går så litet in på själva principfrågan om vår export. Även om handelsministern inte suttit så länge i det här ämbetet, borde han i alla fall något ha tagit upp principerna för exporten. Det finns områden där vi har mycket hårda restriktioner. Hur är det t.ex. med den svenska vapenexporten? Är det förmyndarmentalitet när vi säger till ett land: Ni får inte köpa vapen under vilka villkor som helst, och befinner ni er i en konflikt får ni inte köpa några vapen alls! Det är ingen förmyndarmentalitet, utan det är en praktisk och sund politik som jag i högsta grad ansluter mig till. Eftersom det nu är så att många fler människor i världen dött av alkohol än av vapen, skulle alltså en export av alkoholdrycker vara betydligt farligare. Det finns då all anledning att vara aktsam med den här exporten som kan skada våra medmänniskor i u-länderna. Jag kan inte finna någon som helst anledning till att denna fråga inte tas upp till en ingående principell debatt. Jag skulle naturligtvis också önska mer positiva åtgärder.
Herr talman! Vi kommer längre och längre ut på isarna, när herr Bengtson börjar jämföra ölburkar med vapen och talar om den svenska vapenexporten. Nu är det faktiskt så att vapenproduktionen och vapenexporten har med säkerhetspolitik och utrikespolitik att göra och intar - därför en särställning jämfört med all annan handel. Ingen övrig kommentar från min sida. Överläggningen var härmed slutad.

De på föredragningslistan upptagna valen är föranledda dels av att herr Svensson i Kungälv på begäran entledigats från sitt uppdrag att vara suppleant i utbildningsutskottet, dels av att ersättaren för fru Ryding skall beredas plats i utskott. Socialdemokratiska riksdagsgruppen har anmält fru Ström som ny suppleant i utbildningsutskottet efter herr Svensson i Kungälv och vänsterpartiet kommunisternas partigrupp har anmält herr Wernerdal som suppleant i kulturutskottet under fru Rydings ledighet. Jag förklarar härmed fru Ström vald till suppleant i utbildningsutskottet och herr Wernerdal vald till suppleant i kulturutskottet.

Herr talman! Jag har att meddela att jag inte är i tillfälle att besvara interpellationer om Stålverk 80 av herr Burenstam Linder, herr Lövenborg och herr Ullsten inom föreskriven tid. Jag avser att om möjligt besvara interpellationerna tisdagen den 20 april.
Herr talman!

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig efter vilka riktlinjer jag anser att höjda produktionskostnader skall fördelas mellan olika återdistributörer på elkraftområdet. Vad herr Fågelsbo syftar på i sin interpellation är de leveranskontrakt som vattenfallsverket gör upp med sina råkraftabonnenter. Jag har flera gånger tidigare när vattenfallsverkets eltaxor har varit på tal förklarat att verket enligt sin instruktion äger att självt besluta om avgifter för sina elleveranser. Det är naturligt med tanke på att verket bedriver sin verksamhet i konkurrens med andra företag i samma bransch. Som svar på herr Fågelsbos fråga vill jag framhålla att jag anser att vattenfallsverket bör sätta taxor som totalt sett tillgodoser uppställda krav på avkastning på investerat kapital och som gör det möjligt för verket att i de enskilda fallen hävda sig i konkurrensen med andra elkraftproducerande företag.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för att jag fått min interpellation besvarad.

I början på 1960-talet var strömmen billig, och Vattenfall tillämpade då i konkurrens med andra företag mycket låga taxor inom områden där verket hade konkurrens. Inom andra områden däremot förekom inte samma låga taxor. I de områden där det fanns konkurrens fick man också mycket långa kontrakt. Så var inte fallet överallt. Sedan vet vi vad som inträffat. Vi fick energikris och höjda oljepriser. Det krav på förräntning som staten hade satt upp för Vattenfalls del var 7,5 96, men på grund av de höjda oljepriserna blev det i stället en underförräntning. Sedan har kontrakten löpt olika länge, och i vissa områden där man inte haft så långa kontraktstider har man fått en prishöjning på råkraften efter oljeprishöjningen under 1975. Man har heller inte fått så långvariga kontrakt — under den senaste tiden bara två års kontrakt. Att man i och för sig får betala kostnaden för den ökade kraftproduktionen tycker jag är fullt riktigt, men jag känner till ett aktuellt fall där Vattenfall dessutom lagt på inte mindre än 34,8 96. Det är klart att det betyder oerhört mycket. Nu är det ju så, som det sades i industriministerns svar, att totalt sett vill Vattenfall ha en förräntning av investerat kapital, men de som har långa kontrakt som kanske gäller ända in på 1980-talet får betala ett lägre råkraftpris och strömpris, medan de abonnenter som nu tillkommer får betala ett högre pris. Tydligen tillämpar Vattenfall den regeln att det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen. Industriministern säger också att Vattenfall självt beslutar om avgifterna för elleveranserna. Men är det inte så, herr industriminister, att statens industriverk och i sista hand regeringen kan och skall pröva avgifterna när det blir sådana exceptionellt höga höjningar som i de fall jag här har åberopat?
Herr talman! Jag tror att herr Fågelsbo själv var inne på rätt reflexion när han sade att en höjning av betydande omfattning har samband med det förhållandet att man haft ett långtidskontrakt, alltså ett mycket tidigt träffat avtal. Under årens lopp har kostnaderna stigit och när så kontraktstiden går ut gör man en anpassning till de då aktuella taxorna. I sådana fall — det är enstaka fall — kan det innebära att höjningarna blir ganska betydande. Jag delar herr Fågelsbos uppfattning att 34,5 96 är en mycket betydande höjning, men avgiften är jämförbar med vad andra vid det aktuella tillfället betalar. Nu har man från vattenfallsverkets sida sökt göra en anpassning så att man skall undvika sådana abrupta eller betydande höjningar. Man gör det på det sättet att man inte längre tecknar långtidskontrakt. F. n. tecknar man kontrakt som inte sträcker sig längre än t.o.m. 1977. Som en följd härav kommer fr.o.m. år 1978 den övervägande delen av verkets elkraftförsörjning och ca 90 ?5 av alla råkraftkontrakt att vara baserade på samma prisnivå. Jag tror att herr Fågelsbo och jag är överens om att den taxesättning och det pris som fastställs bör vara så lika som möjligt. Det är självfallet också ett led i konkurrensutjämningen. Å andra sidan måste vattenfallsverket anpassa sin taxepolitik med hänsyn också till den rådande konkurrensen. Med jämna mellanrum har man justerat eltaxorna. Det gjordes under 1960-talet fyra sänkningar av taxorna. Dessa föranledde, förmodar jag, inte annat än tillfredsställelse. Nu är vi i en annan situation, där kostnaderna har stigit för byggande, för olja osv., och då har man tvingats göra justeringar. Under 1970-talet har två uppjusteringar gjorts. Men det är viktigt att de justeringarna görs så att de blir så smidiga och acceptabla som möjligt för dem som är mottagare av elkraften. I det avseendet tror jag att den politik som syftar till korttidsavtal ger en möjlighet. Till sist vill jag upprepa att vattenfallsverkets eltaxor baserar sig på självkostnader. Däri ingår då också avkastning på det kapital som är insatt i företagen.

Herr talman! Jag måste verkligen tacka industriministern för det besked han gav i sitt andra anförande. Jag hade faktiskt tänkt ta upp frågan om man inte skulle försöka gå in för att komma så nära enhetliga taxor som möjligt inom de olika områdena. Tydligen är man inne på det hos Vattenfall. Jag hade annars velat ifrågasätta om man inte borde göra en parlamentarisk översyn av dessa taxor, men efter det besked industriministern har gett i den här frågan ber jag att få tacka för det svar jag nu har fått.

Herr talman! Herr Siegbahn har frågat mig hur jag ser på avsättningsmöjligheterna för mindre tonnage samt på frågan om fortsatt produktion vid Lindholmens varv. Jag vill först erinra om att regeringen under våren 1975 — på grundval av 1975 års varvskommissions rapport — genom propositionen 1975:110 lade fram förslag till åtgärder för att temporärt lösa krisen vid Eriksbergs varv, som innefattar även Lindholmens varv. Riksdagen beslöt i enlighet med propositionens förslag. Som en följd av den rådande krissituationen inom den internationella sjöfartsnäringen har regeringen nyligen i propositionen 1975/76:121 lagt fram förslag till långtgående statliga insatser på varvsområdet. Riksdagen kommer sålunda att senare under detta riksmöte behandla varvens situation. Jag anser mig därför inte nu böra göra något uttalande.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. I motsats till herr Fågelsbo har jag svårt att känna mig tillfredsställd med svaret. Jag förstår att industriministern i dessa dagar har många andra bekymmer att syssla med, men det hade kanske inte behövt ta närmare två månader att få fram ett så intetsägande svar som det föreliggande. Det är riktigt att under tiden har varvspropositionen lagts på riksdagens bord, men hela idén med interpellationsinstitutet är ju att man skall få tillfälle att ta upp en viss fråga. Det är klart att det ibland kan hända att denna inte kan besvaras annat än i samband med en allmän diskussion, men i det här fallet tycker jag att det hade varit helt naturligt, om vi hade diskuterat åtminstone den konkreta fråga jag har tagit upp, nämligen Lindholmens varv. Det är riktigt, som industriministern säger, att man förra våren lade fram ett förslag om åtgärder för att lösa krissituationen på Eriksbergsvarvet, som också inkluderar Lindholmens varv. Men det fanns då inte någon klarhet om vad som skulle hända i framtiden vare sig med Eriksbergsvarvet eller med Lindholmendivisionen. I den proposition som vi nu har fått finns heller ingen konkret diskussion kring den frågan. Det är möjligt att man skall diskutera frågan om det mindre tonnaget i samband med den större debatt som äger rum i riksdagen, men jag tycker att det ändå vore av värde att få några konkreta synpunkter på det speciella problem som jag har tagit upp. Det framgår såvitt jag vet av varvspropositionen — jag har ännu inte hunnit läsa den i detalj — över huvud taget inte om Eriksbergsvarvet skall existera i fortsättningen eller vilka andra åtgärder man tänker vidta beträffande det. Ännu mindre framgår det vad som skall hända med Lindholmens varv. Det har sagts många gånger att Lindholmens varv är ett gammalt varv, ganska nedslitet och omodernt, men för göteborgarna är det ändå något av en ögonsten. Så ser man det också bland dem som arbetar på varvet. Där råder en samarbetsanda och en effektivitet, trots de dåliga redskapen, något som inte minst är en oerhörd fördel inom varvsindustrin där förhållandena som bekant inte alltid är de mest idealiska. Det har framförts förslag och önskemål om att man skulle bibehålla Lindholmens varv för produktion av mindre tonnage, dvs. en typ av tonnage som vi får räkna med att det inom ganska kort tid kommer att bli rätt stor efterfrågan på, inte minst från länder som tidigare inte haft någon större handelsflotta men som nu — kanske ibland av prestigeskäl men också av andra skäl — önskar ha en viss handelsflotta. Jag får därför verkligen hoppas att industriministern även i dag skall kunna anlägga några synpunkter på de önskemål som framkommit om att man skall försöka bibehålla Lindholmens varv. Det finns intressenter som är beredda att upprätthålla en produktion av just den fartygstyp för vilken Lindholmens varv är särskilt lämpad.
Herr talman! Egentligen skulle jag vara konsekvent och inte ta upp någon diskussion i denna fråga, men jag kan förstå herr Siegbahn när han önskar några kommentarer. Å andra sidan har beskedet varit välvilligt i det avseendet att vi ju har lagt fram en proposition. Den grundar sig i stort på varvskommissionens förhandlingar och det resultat som dessa ledde till. På detta underlag har regeringen sedan presenterat sitt förslag. Herr Siegbahn säger i sin interpellation att den nedbantning av varvens kapacitet som planeras bl.a. i Göteborg går längre än vad man eljest runt om i världen diskuterar. Utan att i detalj gå in på detta vill jag säga att det påståendet inte är riktigt. Vad jag tänkte mig var att vi kanske kan förvänta en motion från herr Siegbahn, där han presenterar sina argument för en eventuellt annorlunda utformad politik än den som vi från regeringen har förordat. Därmed skulle vi kanske få ett bättre underlag för den diskussion som skall föras om vårt förslag och om de alternativ som kan komma att föras fram. Även om jag i dag tvivlar möjligheterna för på att några sådana finns, är vi självfallet intresserade av att ta del av underlaget för alternativa lösningar. Då skulle vi också kunna föra en mera realistisk diskussion. Beträffande frågan om Lindholmens varv skall jag helt kort svara att detta övertogs från den tidigare ägaren, den s.k. Johnsongruppen, av Eriksbergsvarvet och att avsikten från början var att infoga det i Eriksbergs varvsorganisation, vilket emellertid inte kom att ske. Vi ställdes alltså våren 1975 inför problemet Eriksbergskrisen, vari också inkluderades Lindholmens varv. Men vi var helt överens med den tidigare ägaren om att en nedläggning av Lindholmen och en samordning med Eriksberg var nödvändig och att man från den tidigare ägarens sida måste ge klart besked om det före den 1 juli, dvs. innan staten skulle ta över varvet. Så skedde också, och den nedbantning som nu är praktiskt taget klar har genomförts på ett smidigt sätt, enligt uppgifter som jag har fått. Med anledning av den fråga som herr Siegbahn nu framförde och som han tydligen har hängt upp sin interpellation på, nämligen om det finns andra ägarintressenter, skall jag bekräfta att det finns sådana intressen. Den s.k. Johanssongruppen i Skärhamn tog våren 1975 kontakt med varvskommissionen. Till industridepartementet kom ett telex till varvskommissionens sekretariat, i vilket gruppen tog upp frågan om möjligheterna att få ta över Lindholmen. Man förknippade emellertid ett sådant övertagande med planer på att bygga upp en transportorganisation för Stålverk 80. Det var alldeles uteslutet att staten skulle kunna gå in i en förhandling om vad som skall ske kring Stålverk 80. Varvskommissionen ansåg därför att den inte kunde ta upp någon reell förhandling om den frågan. Arbetet med en sådan transportorganisation har man fortsatt med fram till nu, och vi är sålunda i ett helt annat läge. Senare på hösten hade jag ett samtal med direktör Lars Johansson. Denne lämnade då närmast en redovisning av hur han hade tänkt sig transportorganisationen när det gäller stålverket. Jag framhöll för direktör Johansson att det var diskussioner som han fick föra med NJA:s ledning och med projektledningen för Stålverk 80. Jag kan alltså inte se några möjligheter att klara Lindholmens problem genom en sådan förhandling. Till sist, herr talman, är det riktigt att vi kanske kan hoppas på en ökning av intresset för det mindre tonnaget. Men i så fall har vi resurser i de varv som vi har kvar och kan lägga in order på dessa. I övrigt uppskattar jag bröderna Johansson mycket högt. De har gjort ett förtjänstfullt arbete. Deras insatser i exempelvis Oskarshamn är berömvärda.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att industriministern inte kan diskutera Lindholmens varv i samband med frågan om det totala transportproblemet för Stålverk 80. I all synnerhet i dessa dagar framstår den saken än mer uppenbar. Men om man har något intresse av att rädda ett varv inom ramen för en allmän uppgörelse, säger man inte att ”de krav och de förutsättningar som ni har angivit är omöjliga att acceptera”, utan man frågar: ”Kan vi diskutera på en annan basis och se om det finns några förutsättningar för en överenskommelse?” Såvitt jag förstår har detta inte skett. Jag tolkar alltså industriministerns uttalande så att man har bestämt sig för att Lindholmens varv skall försvinna och att där inte skall förekomma någon verksamhet utöver möjligen i en docka som Götaverken f.n. disponerar över.

Men om man bygger ut ett varv för så stort tonnage, blir det naturligtvis mycket dyrbart att använda det — och mycket svårt att amortera kostnaderna — för att bygga medelstort tonnage. Även om det alltså i och för sig går att bygga sådant tonnage på större varv, är naturligtvis småvarven bättre anpassade härför. I den mån det kommer att visa sig möjligt — vilket många tror; själv är jag ingen expert och vågar inte ha någon uppfattning — att finna väsentligt ökad avsättning för småtonnage, vore det nog värdefullt om man även övervägde frågan om att Lindholmens varv skulle kunna få fortsätta sin verksamhet enligt riktlinjer som skulle kunna dras upp tillsammans med dem som är intresserade av frågan.
Herr talman! Bara helt kortfattat! Vad är det som har varit huvudfrågan för varven? Jo, det har varit frågan om samordning — eller skall vi kanske säga bristen på samordning — och nödvändigheten av en bantning av vår kapacitet. Vi fick problem under våren 1975, som jag tidigare har nämnt om. För varvskommissionen och för regeringen och riksdagen framstod det i det läget som det mest angelägna att söka rädda så mycket av sysselsättningen som möjligt. Det gällde då de vid de två varven Eriksberg och Lindholmen sysselsatta människorna. Jag tycker att de åtgärder som hittills vidtagits för att så långt som möjligt klara den uppgiften också har varit de som kunnat vidtas. Men i förutsättningarna för att över huvud taget åstadkomma en samordning för att därigenom klara så mycket som möjligt av jobben ansåg varvskommissionen det nödvändigt att arbeta med förutsättningen att Lindholmensvarvet måste läggas ned, och såväl regeringen som riksdagen delade ju den uppfattningen genom det beslut som fattades i fjol.

Herr talman! Fru Lantz har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka åtgärder statsrådet kommer att vidta för att motverka borgerlig indoktrinering och falsk information i skolans läromedel. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Fru Lantz fråga torde ha aktualiserats genom att LO har begärt att vissa läromedel, främst i företagsekonomi, skall objektivitetsgranskas. Ämnet företagsekonomi har hittills inte omfattats av läromedelsnämndens granskning. Enligt vad jag har erfarit har dock läromedelsnämnden, som har till uppgift att granska centrala läromedel i samhällsorienterande ämnen, beslutat att hänföra företagsekonomi till de samhällsorienterande ämnena i gymnasieskolan. En obligatorisk granskning kommer därför att ske av centrala läromedel i ämnet. Objektivitetsgranskningen av läromedel kommer sålunda att utökas med ytterligare ett ämnesområde. Den form för granskning av läromedel som riksdagen fattade beslut om 1974 kommer enligt min mening att tillgodase krav om allsidighet och opartiskhet i läromedlen. Skulle mot förmodan så inte bli fallet kommer jag självfallet att överväga vilka ytterligare åtgärder som kan visa sig erforderliga.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Trots att det är regering och riksdag som formellt bestämmer utbildningens mål och inriktning är det läromedelsproducenterna som fritt får tolka dessa mål. Det heter t.ex. i Fröberg-Emestens bok Företagsekonomi Grundbok, som är avsedd för gymnasieskolans tvååriga tekniska linje: ”Personalens intresse ligger naturligtvis i hög lön och trygghet i anställningen. Men lönehöjningar leder normalt sett till sämre resultat i rörelsen. Om ägaren hotar att avveckla rörelsen har ju tryggheten försvunnit. Detta får mycket allvarliga konsekvenser för de anställda som kan få svårt att erhålla arbete på annat håll.” Läroboken varnar med andra ord eleverna för att som löntagare ställa kostnadskrävande lönekrav. Ett annat exempel kan tas ur Företagsekonomi för tekniker av Berdenius och Henriksson. Det heter där apropå arbetsmiljön: ”att förbättra miljön kostar pengar och dessa pengar måste hämtas ur samma pott som också ska användas till förbättringar av löner och sociala förmåner. Det är svårt att bygga om en smutsig mekanisk industri och samtidigt betala de höjda löner som ett kollektivavtal kan leda till.” Ovannämnda citat är exempel på både borgerlig och arbetsköparvänlig indoktrinering och på falsk information i skolans läromedel. dylika hårresande exempel, och hon har svarat mig att hon skall låta — Nr 83 granska läromedlen bättre. Tisdagen den Den objektivitetsgranskning som i dag förekommer är samhällets enda 16 mars 1976 lilla möjlighet till kontroll över innehållet i läroböckerna. Den objek = tivitetsgranskning som äger rum i efterhand är tänkt att fungera som Om samhällsinforen spärr mot bl.a. ensidig propaganda. Men den granskning som fö = mationen i skolans rekommer i dag är otillräcklig och kan ändå aldrig bli annat än en sub = läromedel jektiv bedömning. Jag kan nämna att de enda läromedel som hittills underkänts av nämnden är sex häften av tjugo i ett läromedel. Vpk har under många år ställt krav på ett förstatligande av läromedelsproduktionen för att bl.a. på så sätt få ett inflytande på läromedelsproduktionen. Vpk har dessutom krävt att konsumenterna — i detta fall eleverna och lärarna — skall ha inflytande och påverkansmöjlighet vid framställningen av läromedel. De läromedel som används inom gymnasieskolan i samhällskunskap och företagsekonomi är minst sagt arbetsköparvänliga och måste ändras. Jag vill till slut fråga om granskning är den enda åtgärd som statsrådet föreslår för att råda bot på de här miserabla förhållandena i fråga om läromedlen och motverka den falska information som finns i skolans läroböcker.
Herr talman! Jag ämnar inte gå in och ha några åsikter om det som fru Lantz har läst upp; sådana kan jag personligen ha, men som statsråd vill jag inte lägga mig i den prövning som jag vet kommer till stånd inom läromedelsnämnden. På fru Lantz fråga om granskning är den enda möjligheten kan man svara att det är det. Det gäller både den centrala granskningen och, inte minst, den lokala, som jag menar är mycket väsentlig. Det är ändå lokalt som man ytterst ansvarar för inköp och användning av läromedel; jag tänker då på eleverna, lärarna, ämneskonferensen och skolstyrelsen. Jag tror att man i ännu högre grad än vad som sker i dag måste betona just ansvaret där.
Herr talman! Det är bra att nu även företagsekonomi skall hänföras till de samhällsorienterande ämnena — men det räcker inte med en granskning, i synnerhet inte som den sker i efterhand, för att motverka den borgerliga och den arbetsköparvänliga propagandan. Den objektivitetsgranskning som förekommer är ju mycket slumpartad — den bygger på enskilda människors värderingar — och därför kan det egentligen aldrig bli fråga om att få ett objektivt läromedel. Det behövs, menar jag, helt andra åtgärder för att motverka den här indoktrineringen. Vi har ställt krav på att samhället skall överta läromedelsproduktionen, och det har även den socialdemokratiska partikon gressen gjort. Får jag fråga: Är det någonting att vänta i den riktningen, i syfte att få en bättre och allsidigare läromedelsproduktion?

Herr talman! Fru Olsson i Hölö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att statsbidrag till stöd för studieförbundens verksamhet bland handikappade bringas i överensstämmelse med resp. förbunds verksamhet på detta område. Som fru Olsson framhåller skall de särskilda statsbidragen fördelas mellan studieförbunden med hänsyn till deras insatser för att utveckla studiehjälpmedel och studiemetoder för handikappade.
Sedan budgetåret 1967 73 ett bidrag till produktion av studiematerial för handikappade. Fr.
Detta beslutade riksdagen för första gången år 1963, då ett särskilt bidrag infördes för att stimulera utvecklingsarbete i fråga om studieverksamhet för handikappade, och senast förra året, då ett nytt bidrag infördes för tekniska och organisatoriska stödåtgärder.
o, m. innevarande budgetår utgår dessutom bidrag till tekniska och organisatoriska stödåtgärder för handikappade. Dessa medel skall fördelas mellan studieförbunden med hänsyn till deras insatser för att utveckla studiehjälpmedel och studiemetoder för handikappade.
Till skillnad från bidragen till studieförbundens organisationskostnader och studieförbundens pedagogiska verksamhet i övrigt fördelas de särskilda bidragen för handikappades studieverksamhet alltså inte i förhållande till antalet studietimmar utan i första hand med hänsyn till vilka utvecklingsprojekt som de olika studieförbunden har.
Det finns emellertid ingen överensstämmelse mellan studieförbundens verksamhet bland handikappade och resp. förbunds statsbidrag för verksamheten.
Jag anser att detta är en rimlig princip, eftersom kostnaderna för utvecklingsarbete för vissa handikappgrupper kan vara större än för andra och inte behöver stå i direkt proportion till antalet studietimmar. Jag vill också nämna att folkbildningsutredningen har i uppdrag att pröva vilka ytterligare insatser som kan behövas för att underlätta för handikappade att delta i cirkelstudier och bl.a. studera hur de särskilda bidragen för handikappades studieverksamhet används.
Är statsrådet beredd medverka till att statsbidrag till stöd för studieförbundens verksamhet bland handikappade bringas i överensstämmelse med resp. förbunds verksamhet på detta område?

Herr talman! Det framgår alldeles tydligt av förarbetena till det beslut som riksdagen har fattat — herr Korpås är även inne på det — att det här är fråga om ett utvecklingsarbete. Jag tror att vi är överens om att det skulle vara olyckligt om man fördelade dessa medel efter antalet studietimmar eller deltagare. Det skulle betyda att studieförbunden finge mindre möjligheter att tillgodose handikappgrupper som kan vara mera kostnadskrävande. Nu säger sig herr Korpås veta exakt hur många studiecirklar det finns på detta område. Mina uppgifter säger mig att den sortens statistik är mycket orsäker. Jag vill gärna säga att jag personligen tycker att det skulle vara mycket olyckligt om man började ge en redovisning av särskilda cirklar för handikappade, eftersom jag tror att det är utomordentligt angeläget att de handikappade så långt det är möjligt integreras i den vanliga studiecirkelverksamheten. Och i hur många cirklar det finns människor som på det viset är engagerade tror jag varken herr Korpås eller jag kan redogöra för. Sedan är det väl också så att handikapporganisationerna, varav det stora flertalet är anslutna till ABF, kan ha mycket olika kostnadsbakgrunder. Om jag nämner bara frågan om utvecklingsarbetet när det gäller särskild materialproduktion för de synskadade, så kan det kanske räcka som ett exempel på hur svårt det här är att åstadkomma ett slags byråkratisk rättvisa enligt gängse fördelningsmetoder. Personligen litar jag på skolöverstyrelsen i det här stycket. Där brukar man göra ett grannlaga jobb, och jag tror att skolöverstyrelsen har gjort det i det här fallet också vid fördelningen av utvecklingsbidraget.

Herr talman! Jag antar att skolöverstyrelsen har ett underlag för sin bedömning av projekten. Det är inte fråga om att räkna skallar eller siffror i och för sig, utan det gäller ju att bedöma de projekt som man skall stödja i utvecklingsarbetet och hur kostsamma de är. Det är väl inte alltid säkert att det avgörande för kostnadsfördelningen är mängden människor. Men låt mig säga att den grupp som herr Korpås refererar till, nämligen de utvecklingsstörda, som jag också tycker är en grupp för vilken det är mycket angeläget att utveckla särskilt studiematerial, är enligt de uppgifter som finns omkring 80 000 i det här landet. De 14 studieförbund som är med i ABF representerar tillsammans 197 000 medlemmar, så även om man börjar räkna skallar kommer man till en annan proportionalitet. Jag vill emellertid än en gång understryka att jag anser att det är utomordentligt viktigt att man inte faller in i en ordning som innebär att man formaliserar det här bidraget efter det system som vi tillämpar för andra bidrag, just därför att det hör till utvecklingsarbetets natur att den anslagsgivande myndigheten gör en bedömning av projektens kvalitet och kostnad.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 29 behandlas under en mängd olika punkter anslag till konst, litteratur, teater, museer m.m. Behandlingen sker i anslutning till årets budgetproposition. I denna är det särskilt anmärkningsvärt att en del förväntade förslag lyser med sin frånvaro. Det gäller särskilt ett nytt statsbidragssystem för länsmuseerna, något som har orsakat flera motioner. Utskottets bestämda uttalande om att man förväntar sig ett förslag till nästa års riksmöte väcker åtminstone vissa förhoppningar om en tillfredsställande lösning. Man kan emellertid hysa vissa tvivel om effekten av ett uttalande av utskottet, vilket framgår av den punkt som jag här skall ta upp och som rör statens kulturråd. I årets partimotion från moderata samlingspartiet upprepar vi vårt tidigare framförda krav på att kulturrådets styrelse och nämnder bör ges en allsidig politisk sammansättning. Kulturrådet har en central roll inom det svenska kulturlivet. Det skall bl.a. utarbeta planer för att förverkliga de kulturpolitiska målen, belysa effekterna av samhällets insatser och genomföra diverse utredningar. Därvid gäller det inte bara de uppdrag som ges av riksdagen, utan kulturrådet kan också på eget initiativ sätta i gång utredningar. Det kommer förmodligen att dröja länge innan några resultat av alla dessa utredningar kan skönjas. Med en sådan koncentration av makt hos kulturrådet är det uppenbart otillfredsställande att riksdagspartierna inte har full insyn i kulturrådets verksamhet. Från moderat håll kan vi inte acceptera att regeringen inte uppfyller de krav som riksdagen har framfört. 1974 yrkade vi i en partimotion att styrelsen för kulturrådet med hänsyn till att den får en myck et stark maktställning borde ges en helt parlamentarisk sammansättning. Utskottet fann inte skäl att tillstyrka detta yrkande om ett riksdagsuttalande av den innebörd jag har antytt. Det heter dock i betänkandet: ”Utskottet vill emellertid framhålla att vad som sägs i propositionen inte talar emot att styrelsen kommer att ges ett parlamentariskt inslag med företrädare för olika politiska partier. Utskottet finner det önskvärt att så blir fallet.” Samma år yrkades också i en partimotion från centern på en parlamentarisk förankring av styrelsen med representanter nominerade av riksdagspartierna. Detta yrkande ansåg utskottet bli i huvudsak tillgodosett genom det tidigare citerade uttalandet. Det hette slutligen i betänkandet: Vad utskottet anförde beträffande frågan om parlamentariskt inslag i styrelsen bör riksdagen som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna. — Så skedde också. Utskottet påminner nu om sina tidigare uttalanden i frågan och säger, att dessa uttalanden alltjämt har sin fulla giltighet. Utskottet tycker därför inte att det finns anledning att göra några nya uttalanden av samma innebörd. Men här har det väl ändå skett en anmärkningsvärd glidning i utskottets uppfattning. Kulturrådets styrelse och nämnder har ju inte fått den sammansättning som utskottet hoppades för två år sedan. Det borde därför finnas all anledning för utskottet att upprepa sina tidigare krav. Från moderata samlingspartiets sida anser vi det nödvändigt att riksdagen på nytt gör ett kraftfullt uttalande om en allsidig politisk sammansättning av kulturrådets styrelse och nämnder.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
Herr talman! Reservanterna har sagt att det inte blivit en allsidig representation i statens kulturråd.

Det är ju regeringen som utnämner ledamöterna i statens kulturråd, och jag har i min hand en lång lista över vilka som är med såväl i styrelsen för statens kulturråd som i nämnderna. Huruvida det finns något parti som inte är representerat på denna lista kan jag inte yttra mig om. Av listan framgår dock att inte alla politiska partier är representerade av riksdagsledamöter. Men det är inte sagt att det absolut skall vara politiker i dessa sammanhang. Moderata samlingspartiet yrkar att riksdagen skall uttala att statens kulturråds styrelse och nämnder bör ges en allsidig politisk sammansättning. Om fru Diesen menar att det innebär att man skall sätta in riksdagsledamöter i detta sammanhang, bör fru Diesen upplysa oss om det. Vi har inte velat säga mer än att vi står för det uttalande som vi gjorde tidigare. Att nu upprepa detta har vi inte ansett oss behöva. Vi förutsätter givetvis att man läser det uttalande som riksdagen redan gjort och verkställer vad riksdagen där har begärt. Detta uttalande står vi som sagt för, och det har fortfarande sin fulla giltighet. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets värderade ordförande har ju verkligen tagit på sig en hopplös uppgift när han här försöker försvara en sjuk sak. Det går nämligen inte att försvara regeringens handlande — regeringen har inte uppfyllt de önskemål som utskottet och riksdagen tidigare uttalat. Det går inte heller att försvara utskottet, som inte står kvar vid sin tidigare ståndpunkt. Herr Mattsson säger att han har en lång lista på ledamöter i styrelse och nämnder, men den listan är väl inte längre än den förteckning som vi alla har tillgång till. Och av den framgår det mycket tydligt att de olika riksdagspartierna inte har en fullvärdig representation, framför allt i styrelsen men också i nämnderna, vilket skulle vara önskvärt.
Herr talman! Min uppgift är nog inte så hopplös. Kulturutskottet har inte sagt att man inte skulle kunna sätta in representanter för de olika partierna i styrelsen. Om det skulle vara på det sättet, fru Diesen, att regeringen inte har följt upp vad riksdagen här sagt — och det anses att regeringen inte har gjort det — får väl regeringen förklara sig, men dessutom får konstitutionsutskottet granska detta för att se, om regeringen inte har respekterat vad riksdagen uttalat. Min uppgift är därför som sagt inte hopplös. Jag har inte heller stått här och försvarat regeringen, utan jag har talat för utskottet, som har haft en uppfattning tidigare och som har samma uppfattning i år i den här frågan.
Herr talman! Jag vill bara citera vad utskottet har anfört i sitt betänkande. Där sägs: ”Då riksdagen år 1974 behandlade frågan om inrättande av statens kulturråd uttalade kulturutskottet att det var önskvärt att styrelsen för kulturrådet gavs ett parlamentariskt inslag med företrädare för olika politiska partier. Detta uttalande gav riksdagen som sin mening till känna för Kungl. Maj:t.

Herr talman! Utskottets ordförande undrar om det verkligen skall vara nödvändigt att år efter år upprepa för regeringen de uttalanden som vi gör. Ja, jag anser att med den regering vi har är det nödvändigt!
Herr talman! Det är ändå så att när riksdagen har gjort ett uttalande = Bidrag till folkbi —- detta går ju till regeringen i skrivelse — vore det väl konstigt om vi = bliotek år efter år skulle behöva upprepa det. Vi får väl i stället räkna med att riksdagens beslut respekteras. Om det inte respekteras, blir det såvitt jag förstår konstitutionsutskottets sak att anmärka på detta.

Herr talman! Centerpartiet har alltid fäst stor vikt vid folkbibliotekens utveckling. I många motioner under årens lopp har vi pekat på att biblioteken intar en central ställning i kulturlivet och att detta gäller särskilt på mindre orter och i den rena glesbygden. Jag är naturligtvis medveten om att alla riksdagens partier känner varmt för folkbiblioteken. Det som skiljer oss åt är att centern vill prioritera dem litet högre. Det är därför centerns representanter i kulturutskottet har en annan mening vad beträffar det statliga stödet än utskottsmajoriteten. Vi är inte nöjda med budgetpropositionens förslag utan vill bättra på det med 2 milj.kr. Folkbiblioteksverksamheten är till helt övervägande del en primärkommunal angelägenhet. Under senare år har det riktats en hel del kritik mot kommunernas ambitioner att sköta denna angelägenhet. I sin partimotion nu i vår skriver vpk att det kärva ekonomiska läget för kommunerna på många håll lett till en kulturell nedrustning. Liknande påståenden har förekommit i pressen. Jag tror det är att ta till litet i överkant. Centern är försiktigare i sin motion vad ordvalet beträffar. Vi talar om viss stagnation, att servicenivån försämrats i tätorterna och att utvecklingen i glesbygderna fortfarande släpar efter. Jag tror vi måste bedöma kommunernas insatser rättvist. Det är riktigt att man på sina håll tvingats till vissa inskränkningar i t.ex. öppethållandet på biblioteken. Det är naturligtvis inte bra. Men det måste bedömas mot bakgrunden av kommunernas allmänna ekonomiska läge. Kommunerna har i gemen prioriterat kulturanslagen högt — det visar sig när man granskar dem närmare. Och faktum är att under hela 1970-talet har kulturutgifterna fått en ökande andel av de totala kommunala utgifterna. Vad jag har sagt här om kulturutgifterna gäller också den del som är biblioteksutgifter. Detta visar, menar jag, att kommunerna känner sitt ansvar för såväl folkbiblioteken som kulturlivet mera allmänt. Inget har inträffat som tyder på att vi nu skulle ha behov av en bibliotekslagstiftning eller några centralt fastställda normer som reglerar kommunernas bibliotekspolitik. Det föreslås i den nyssnämnda partimotionen från vpk. Riksdagen kan avvisa det förslaget i år lika väl som tidigare år. Nu förhåller det sig givetvis så, att även om de sammanlagda kommunala medelsanvisningarna för kulturella ändamål är tillfredsställande finns det enstaka kommuner som inte kunnat hänga med i den allmänna uppryckningen, som inte förmått hålla samma takt som de andra. Och stundom rör det sig om kommuner som sedan gammalt har ett dåligt utgångsläge. Efter den senaste kommunsammanslagningen är det fortfarande så, att de befolkningsmässigt små kommunerna också regelmässigt är mycket stora till ytvidden. De har därmed glesbygdsproblem att kämpa med som gör all kommunal service dyrare per invånare räknat — och det gäller inte minst kultursektorn. Det är just först och främst för dessa kommuner som de statliga anslagen för biblioteksverksamhet kan få stor betydelse. Statens kulturråd har för budgetåret 1976/77 föreslagit en höjning av anslaget Bidrag till folkbibliotek med drygt 7 milj.kr. Departementschefen — och utskottets majoritet — stannar vid en avsevärt lägre nivå och föreslår en höjning med blott 1875 000 kr. Det ställer sig mycket svårt för oss inom centern att vara nöjda med det. Under anslaget finns en delpost, Lokal biblioteksverksamhet. Härifrån kan kulturrådet anvisa bidrag till enskilda kommuner för inköp av bokbuss och för allmän upprustning. Denna post utgör f. n. drygt 6,3 milj.kr. Kulturrådet vill höja den med 3,4 miljoner, men i propositionen har man stannat vid 700 000 kr. Det rör sig egentligen inte om ett stort anslag. Men för de kommuner som kan komma i fråga rör det sig om ett viktigt bidrag, som kan ge stora effekter när det gäller att reducera de lokala och stundom regionala olikheterna i biblioteksverksamheten. Budgetpropositionens föreslagna höjning, 700 000 kr., kan knappast räcka för att bibehålla nuvarande bidragsnivå. Vi reservanter föreslår därför att posten räknas upp med 1 milj.kr. Centern har flera gånger tidigare betonat vikten av att invandrargrupperna har en bättre tillgång till böcker på sina egna modersmål. Jag behöver inte gå in på alla de skäl som talar för den saken. Det finns ett antal mindre kommuner som har en eller ibland två främmande språkgrupper av så pass omfattande storleksordning att de har rätt att kräva ett visst grundbestånd av litteratur på sitt eller sina modersmål — handböcker, tidskrifter, barnböcker och ett mindre urval skönlitteratur för vuxna. Det är självklart att en sådan sak innebär ekonomiska påfrestningar av så att säga onormal art för dessa kommuner — vad angår såväl inköp som personalkostnader. Invandrarkommunerna skall självfallet kompenseras genom statsbidrag. Situationen är naturligtvis inte bättre för de större kommuner som har tre, fyra eller flera språk bland sina invandrare. Länsbiblioteken och lånecentralerna har sina givna arbetsuppgifter när det gäller att hålla litteraturförsörjningen för invandrarna på en rimlig nivå. År 1972 utarbetades inom skolöverstyrelsens bibliotekssektion en femårig plan för att bygga upp beståndet av invandrarlitteratur i landet såväl centralt — på länsbibliotek och lånecentraler — som lokalt i de enskilda kommunerna. Kostnaden beräknades 1972 till 12 milj.kr. enbart för det centrala beståndet. till 1,7 milj.kr. För att inhämta eftersläpningen föreslår kulturrådet att anslaget för nästa budgetår räknas upp med drygt 4 milj.kr. I propositionen föreslås emellertid en höjning med blott 800 000 kr. — en femtedel. Detta belopp framstår som alltför blygsamt. Vårt ansvar för invandrargrupper och språkliga minoriteter är större än så — om vi skall leva upp till vårt anseende som kulturnation. Centerreservanterna föreslår därför att detta delanslag skall räknas upp ytterligare 1 milj.kr. Vi är medvetna om att även ett så pass mycket större anslag är nästan pinsamt i underkant. Herr talman! Med vad jag har sagt vill jag yrka bifall till reservationen 2 vid kulturutskottets betänkande nr 29, och som en följd härav får jag också yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Folkbiblioteken är en av de viktigaste kulturspridarna för de många människorna i vårt land. Särskilt gäller det för dem som har begränsade ekonomiska resurser. I kulturrådets betänkande Ny kulturpolitik sägs bl.a. att folkbiblioteken i flertalet kommuner bör utgöra den institutionella grunden för ett mer differentierat kulturutbud och att biblioteken bör erbjuda ett alternativ till det kommersiella kulturlivet när det gäller att skapa aktivitet i närmiljö. Det råder, som här har sagts, inga delade meningar om folkbibliotekens roll och funktion i samhället, men däremot skiljer det sig i bedömningarna av satsningen på denna verksamhet. Tyvärr måste man konstatera att trots den fina utveckling i biblioteksbyggandet som skett på vissa platser har helhetsbilden inte förbättrats. Snarare är det så att klyftorna mellan den bättre och den sämre biblioteksservicen som erbjuds i olika kommuner har vidgats. Oftast drabbar det försämrade utbudet dem som bor på mindre orter och i glesbygder, där man enbart är hänvisad till biblioteken för den centrala kulturverksamheten. Bibliotekens utveckling mot en mer mångsidig verksamhet än bokutlåning är i sig positiv. Eftersom biblioteken är en kommunal angelägenhet blir standarden beroende dels på det ekonomiska utrymmet i kommunen, dels på intresset från ansvariga att prioritera denna verksamhet. Det är ingen överdrift om man säger att det kärva ekonomiska läge som kommunerna befunnit sig i under ett antal år på många håll lett till omfattande social och kulturell nedrustning när det gäller folkbiblioteken. Som de statliga bidragen i dag är utformade krävs det av kommunerna en så stor ekonomisk motprestation att de anser att detta inte ryms inom deras ekonomiska ramar. Resultatet blir att de statliga bidragen inte alltid kan utnyttjas. Exempelvis gäller det bokbussarna, där statliga bidrag utgår till inköp av själva busssen, men för driften skall kommunen själv svara, och så blir det kanske ingen bokbuss. Bokbussarna är annars ett fint komplement till biblioteken. Bokbussen har ju den fördelen att den kan komma direkt ut till bostadsområden och arbetsplatser där bokkonsu menterna finns. Det har i undersökningar visat sig att närheten till lånemöjligheten har stor betydelse för lånefrekvensen. Särskilt för kvinnor med barn men också för barnen har avståndet till biblioteket en avgörande betydelse. Därför får indragningar av biblioteksfilialer och det minskade öppethållandet, som många kommuner laborerar med av besparingsskäl, negativa konsekvenser. Att det samtidigt drabbar den kategori människor som av ekonomiska skäl är utestängda från vissa andra kvalitativa kulturutbud är allvarligt. Jag tycker inte att detta är den bit av självbestämmanderätten som kommuninvånarna har anledning att slå vakt om, detta sagt med hänsyn till de stora skillnader i standard och kvalitet som finns mellan folkbiblioteken i olika kommuner. Det är inte bara i standard och kvalitet det skiljer utan också i kostnader för boklånen. Kommunen själv beslutar huruvida avgift skall utgå eller inte både när det gäller lån och reservationsavgifter. För att komma till rätta med standardskillnaderna mellan kommunerna på biblioteksområdet är den väg som vänsterpartiet kommunisterna angivit i motionen 1336 möjlig, dvs. en normerande lagstiftning för biblioteksverksamheten med regler för en vidgad statsbidragsgivning. En sådan lagstiftning finns i andra nordiska länder. Den ger en viss garanti för standard, och den har också haft en utjämnande effekt mellan kommunerna. Bl. a. krävs att det i alla kommuner skall finnas bibliotek med en barnavdelning med utbildad barnbibliotekarie. Här har vi mycket få utbildade barnbibliotekarier. Statsbidragen är också i grannländerna flera gånger större än i vårt land. Utskottet har avstyrkt vår motion med hänvisning till föregående års ställningstagande och därför att det i propositionen 1975:20 har, som det sägs, anförts övertygande skäl mot en bibliotekslagstiftning. Men om vänsterpartiet kommunisterna hade funnit skälen övertygande, så hade yrkandena i motionen 1336 inte återkommit. Vi övertygas mer av de synpunkter som framförts i yttrandet från Föreningen Bibliotek i samhället rörande litteraturutredningens slutbetänkande. I det yttrandet sägs att ”enbart råd och anvisningar från en central myndighet inte är tillräckliga åtgärder för att få ett acceptabelt biblioteksväsen i hela landet inom rimlig tid.” BIS framhåller också att en lagstiftning mycket väl kan kombineras med att en central myndighet fastställer och kontinuerligt reviderar normerna för folkbiblioteken. En annan fråga, som vi har tagit upp i motionen 2147, rör biblioteksverksamheten för invandrarna. På grund av sina språksvårigheter är invandrarna ännu mera beroende av att det finns böcker att låna på deras hemspråk. Detta gäller såväl vuxna som barn. Det finns ingen statlig bidragskonstruktion till skolornas bestånd av böcker på invandrarspråk, och det kanske man heller inte skall sträva efter. Det är bättre att satsa de samlade resurserna på centrala bibliotek, dit alla kan nå. Vi har invandrarminoriteter som bor så, att de inte har någon att tala med. Ingen kan deras språk. De kan inte köpa en tidning på sitt hemspråk. De har inga kommunikationsmöjligheter. För dem är biblioteken den enda möjligheten. Därför krävs en ökad satsning till inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk. Ett krav på samma nivå som för svenska invånare är att det borde finnas minst tre volymer för varje invandrare. I dag finns det en volym för de finska invandrarna; för andra minoriteter varierar det från ingenting till 0,5. Det är helt otillfredsställande. Här finns det mycket att ta igen. Under många år intresserade sig biblioteken inte särskilt för invandrarnas litteraturbehov. Den utländska litteratur som inköptes var inriktad på svenska läsare. Hur många böcker som fanns på ett främmande språk bestämdes av hur mycket det språket användes av oss svenskar. Invandrarpolitiken har ända fram till slutet av 1960-talet varit inriktad på att få invandrarna att anpassa sig till Sverige så fort som möjligt. I linje härmed ansågs det nästan fel att köpa in böcker på invandrarspråk till biblioteken, eftersom det kunde hindra ansträngningarna att få invandrarna att lära sig svenska. Här har nu en omvärdering skett, och det ändrade tänkandet på det området har ofta berott på den ökade opinionen från aktiva invandrargrupper samt på progressiva biblioteksarbetare, som genom sina kontakter har haft en annan inställning. Nu går den officiella politiken ut på att ge invandrarna möjlighet att bevara sin kulturella identitet. Litteraturutredningen föreslog att 12 milj.kr. skulle satsas på fem år för att bygga upp centrala och regionala litteraturbestånd på invandrarspråken. Utöver åtgärder på det ekonomiska området måste åtgärder vidtas för att förbättra bibliotekens hela verksamhet för invandrarna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 5, som är bifogade förevarande betänkande. Vi kommer också att stödja reservationen 2 av utskottets centerpartister om höjda anslag till folkbiblioteken.
Herr talman! Fru Nordlander förde återigen den kulturella nedrustningen på tal. För att kunna tackla kommunernas problem med kulturpolitiska och andra anslag måste vi utgå från verkligheten. Det är naturligtvis olämpligt att läsa upp siffror här i kammaren — det är alltid svårt att hålla siffror i huvudet —- men jag skall ändå nämna ett par. De samlade kommunala kulturutgifterna år 1970 uppgick till 455 milj.kr. År 1975, alltså förra året, hade de stigit till I 017 milj.kr. Det kan inte kallas för kulturell nedrustning — det tror jag vi lugnt kan fastslå. Det bör också nämnas att de kommunala kulturutgifterna vuxit betydligt snabbare än de statliga utgifterna inom kultursektorn. Om den tredje kulturpropositionen för budgetåret 1976/77 går igenom kommer de statliga utgifterna inom kultursektorn att uppgå till 655 milj.kr., samtidigt som de kommunala ligger på det kanske dubbla beloppet — det skall vi komma ihåg. Det kan också nämnas att just utgifterna för bibliotek inom kommunerna från 1972 till 1975 ökade från 261 till 415 milj.kr. Det tyder inte på någon nedrustning. Detta skall vi ha klart för oss. Då förstår vi också bättre den omständigheten att det fortfarande finns olikheter mellan kommunerna här i landet. Vi kan alltså tryggt överlämna omsorgen om biblioteksväsendet till primärkommunerna. Men vi måste komma ihåg att vissa primärkommuner har svårt att hänga med i svängarna. Det är där det statliga anslaget skall sättas in, och det är därför vi vill höja det. Fru Nordlander sade också att klyftan mellan de små och de större kommunerna har ökat när det gäller biblioteksservicen och den kulturella servicen i allmänhet. Jag tror inte det påståendet är riktigt korrekt. Situationen är inte analyserad. Jag kan i varje fall nämna att medieanslaget, som används för inköp av böcker, från 1975 till 1976 ökade med nära 20 ". i de allra minsta kommunerna, de som har upp till 10 000 invånare, medan det ökade betydligt mindre i de större kommunerna. Det är skada att det ökade mindre i de större kommunerna, men detta visar i alla fall att det finns en hög ambitionsnivå inom de mindre kommunerna. Men staten måste in och hjälpa till.
Herr talman! Jag är helt på det klara med kommunernas svårigheter. Men det är inte bara de ekonomiska svårigheterna som påverkar bibliotekens situation. Det är också de intressen som visas från de ansvariga. Det är möjligt att åtstramningarna på biblioteksområdet ännu inte fått så stora verkningar. Men det finns risk att de på längre sikt kan åstadkomma svåra skador. Vi har så sent som denna vecka hört att förhandlingar pågår om ett permanent skattestopp, ett skattetak, för kommunerna. Det inger ökad oro för den sociala och kulturella verksamheten. Vi anser att en lagstiftning med fastställda normer — naturligtvis tillsammans med ökade statsbidrag — vore ett skydd och en garanti för en viss biblioteksstandard.

Herr talman! Om jag inte missminner mig var det herr Sture Palm och någon annan socialdemokrat som för två år sedan i en motion som behandlades i kulturutskottet använde uttrycket ”bättre kulturmiljö”. Motionärerna ville med ökade offentliga insatser dels bredda kulturkonsumenternas skara, dels skapa vettiga alternativ såväl kvalitativt som kvantitativt till det många gånger bedrövliga kommersiella utbudet och framför allt till elitkulturen. En bättre kulturmiljö innebär enligt min personliga tolkning helt enkelt att de värden som man kan finna i ett rikt kulturliv görs lättare tillgängliga för de många människorna.

Man kanske kan säga att islossningen har börjat och att hoppet har tänts att vi en vacker dag skall kunna konstatera öppet vatten. Det finns tyvärr fortfarande alltför många som ser satsningar inom kultursektorn enbart som ett nödvändigt ont. Det gäller även politiker, även om skaran minskar undan för undan. Fler och fler inser att kulturpolitiken är ett politiskt instrument, rätt brukat lika effektivt som något av de andra vi använder oss av i vårt arbete för ett rättvisare samhälle. Och naturligtvis har de principiella riktlinjer — förutom ett ökat statligt stöd — som slogs fast i den första kulturpropositionen 1974 och följdes upp i senare budgetpropositioner betytt mycket för den ökade förståelse man i dag finner för de här frågorna. Kommuner och landsting har stimulerats att öka även sina insatser dels för att möjligheten till statsbidrag har ökat, dels också för att man för första gången har kunnat konstatera försöket från statsmakterna att få ett samlat grepp över kulturpolitiken. Naturligtvis kan vi alla tycka att de ekonomiska satsningarna inom vissa kulturområden, som vi av olika skäl känner extra starkt för, borde varit större. Men vi måste samtidigt inse att det ekonomiska utrymmet har sina begränsningar — begränsningar som oundvikligen tvingar fram prioriteringar. En annan sak som är värd att påpeka är att kulturdebatten under senare år inte bara vitaliserats utan också breddats, vilket inneburit att viljan till kulturinsatser har fått en helt annan status än tidigare. Och det gäller alla nivåer inom samhället. Vi har med andra ord fått en något bättre kulturmiljö, vilket inte minst har förbättrat bibliotekens situation, som behandlas under punkten 2 och som jag något skall beröra. Vad jag vill slå fast är att det föreligger ingen skillnad i uppfattning mellan majoriteten och reservanterna beträffande för det första bibliotekens betydelse som centra för kulturaktiviteter av skilda slag, för det andra invandrarnas och andra språkliga minoriteters möjligheter att där finna litteratur på sitt eget modersmål. Detta fastslås i budgetpropositionen, och i konsekvens därmed föreslås också en uppräkning med 800 000 kr. till inköp av invandraroch minoritetslitteratur. Den uppräkningen kompenserar kostnadsökningarna men gör det också möjligt att till viss del utöka verksamheten inom det här området. Utskottsmajoriteten finner därför ingen anledning att göra det uttalande som föreslås i reservationen 3 av fru Nordlander. Frågan om en bibliotekslag, som förts fram av vpk, behandlades så sent som föregående år. Utskottet ansåg då en sådan lag vara helt obefogad. Samma uppfattning har utskottet i dag, inte minst med tanke på att utvecklingen inom biblioteksområdet visar en klar tendens till förbättringar såväl kvalitativt som kvantitativt, och avstyrker alltså även I en centerpartimotion föreslås att bidraget till folkbiblioteken skall räknas upp med 2 milj.kr. utöver vad som föreslås i propositionen. Syftet skulle bl.a. vara att ge biblioteken ökade möjligheter till inköp av invandrarlitteratur. Men med hänvisning till vad jag tidigare anfört, förutom det faktum att den reella höjningen i årets budgetproposition ändock uppgår till i det närmaste 1,9 miljoner, så anser sig inte majoriteten i utskottet kunna tillstyrka kravet i centermotionen. Herr talman!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

Herr talman! Det är alldeles riktigt som det här har sagts att kulturen skall vara tillgänglig för de många människorna. Men för alla kommunalpolitiker är det inte naturligt att kulturverksamheten är en av de viktigaste uppgifterna. De är inte beredda att prioritera den verksamheten. Biblioteken, som borde vara det mest centrala i ett bostadsområde, får ofta sina lokaler i utkanten en eller flera trappor upp i en fastighet, vilket försvårar besöken för många. I stället får butikerna de bästa lokalerna. Det är därför vi anser att en lagstiftning skulle kunna fylla en funktion för att åstadkomma en utjämning mellan kommunerna och skapa bättre förhållanden där man har en annan syn på den här verksamheten och där man i första hand satsar på någonting annat.
Herr talman! Jag tror att fru Nordlander har fel på den här punkten. Kommunalpolitikerna prioriterar biblioteken när det gäller anslag inom deras sektor. Det kan man ganska lätt belägga med siffror. En annan sak är att vissa grupper anser att biblioteken prioriteras för dåligt. En del politiker anser att barndaghemmen i stället bör prioriteras mera. Kommunerna har det bekymmersamt, men om man granskar situationen tyder allting på att kommunerna under senare år har fortsatt att prioritera biblioteken och det allmänna kulturlivet. Fru Nordlander återkommer nu och säger att det behövs en lagstiftning. Det är en fråga som har förföljt mig i många år. Vi grunnade över den frågan i litteraturutredningen. Vi gjorde en omfattande analys och beskrivning av situationen och gjorde jämförelser med andra länder, där man har en bibliotekslagstiftning. De första lagstiftningarna på detta område kom till, om jag minns rätt, i Danmark, England och Tyskland. Det man där har uppnått med en lagstiftning har vi uppnått utan lagstiftning. Varför skall vi då komma med en lagstiftning efteråt? 1910 eller 1915 hade vi behövt en bibliotekslagstiftning. I dag finns det ingenting som tyder på att vi behöver en sådan, och då behöver vi inte heller ta upp tiden med att diskutera den saken. Fru Nordlander nämnde i sitt första inlägg att kommunerna har möjligheter att avgiftsbelägga lånen i biblioteken. Det påståendet är alldeles riktigt, men det har icke hänt att några kommuner har gjort det. Om det skulle inträffa och om det skulle bli allmänt, då skall jag tillsammans med fru Nordlander begära att vi får en bibliotekslag som förhindrar dylikt. Men jag tror att kommunernas ansvar för den delen av kulturlivet är så stort att de aldrig kommer att framlägga några propåer om avgiftsbeläggning på utlåningen.

Herr talman! I centermotionen 579 framhålles helt kortfattat att ”tidskrifternas betydelse som idé-, debattoch informationsorgan är oomtvistad”. Det är en truism som är så självklar och som upprepats så många gånger att jag misstänker att åtskilliga i kanslihuset och här i riksdagen blivit en smula avtrubbade. Man reagerar svagt eller inte alls, när frågan om det statliga tidskriftsstödet förs på tal. Tidskriftsstödet bygger ytterst på ett delbetänkande av 1968 års litteraturutredning. Det var resultatet av en tämligen grundlig analys av de kulturella och ideella tidskrifternas ekonomiska situation. Tidskrifternas bristande bärighet — och den blir sämre för varje år — hänger naturligtvis samman med att utgivande av tidskrifter är en mycket personalintensiv verksamhet som svårligen låter sig rationaliseras. Det går ju — dess bättre — inte att ersätta redaktörer, artikelskribenter och debattörer med på ett eller annat sätt programmerade datorer. Till detta kommer att kostnaderna för pappersvaror och grafiska produkter stigit mycket starkt och snabbt. På de åtta senaste åren har de väsentligt mer än fördubblats. Litteraturutredningens betänkande resulterade i att ett snålt tillmätt tidskriftsstöd kom till stånd budgetåret 1971/72. Därefter har det inte hänt så mycket. En rimlig uppräkning av anslaget har hejdats med hänvisningar till sittande eller kommande utredningar. Det förväntades att pressutredningen skulle komma med förslag om åtgärder för tidskrifterna. Det har den inte gjort. I sitt betänkande förra året har den bara konstaterat att det krävs en ny granskning av tidskrifternas ekonomiska situation, deras relationer till organisationslivet och deras roll i samhällsdebatten. Enligt rykten i tidningarna i förra veckan har regeringen just tillsatt denna nya utredning. Det är mot den bakgrunden som utbildningsministern ställer sig avvisande till statens kulturråds äskande att tidskriftsstödet för det kommande budgetåret skall räknas upp med 4 milj.kr. Han föreslår i stället en höjning på blott 329 000 kr. — en tiondel alltså. De kulturella och ideella tidskrifternas belägenhet har drastiskt försämrats bara de senaste åren. Jag gissar att herr Wikström i sitt inlägg om en stund kommer att ge exempel på detta. Det förhåller sig helt enkelt så att tidskrifterna i dag inte längre orkar vänta på ett förbättrat statligt stöd. Medan gräset växer och utredningsmännen arbetar dör kon. Jag kan nämna att i Aftonbladet i går fanns ett ledaravsnitt som hette ”Ord och pengar”. Där tas fram samma kritik mot hanteringen av tidskriftsstödet som vi här framför. ”Sive Hallgren, chefredaktör i Skogsindustriarbetaren har uttryckt sin besvikelse i Aktuellt i politiken”, citerar man i ledaren. Och artikelförfattaren påpekar: ”Kritiken mot den snåla behandlingen av kulturtidskrifterna har varit omfattande, arg och väl underbyggd.” Inte minst det sistnämnda vill jag understryka. Det är naturligtvis alltid klokt att grunda ett beslut på en omsorgsfull utredning — gärna flera sådana. Men enligt centerns bestämda uppfattning måste riksdagen se till att så många tidskrifter som möjligt kan överleva den tid den nya utredningen arbetar. Den höjning som departementschefen föreslår räcker inte. Det är alldeles uppenbart och det framgår också med all önskvärd tydlighet av kulturrådets anslagsäskande. Centern finner det nödvändigt att höja anslagsposten med ytterligare 1 milj.kr. Det är ändå bara en sjuttiofjärdedel av den höjning av stödet till dagspressen som i förra veckan föreslogs av finansminstern. Fru Nordlander och herr Wikström har reserverat sig för en höjning enligt kulturrådets äskande. Jag vill gärna uttrycka mina sympatier för detta. Centerledamöterna i utskottet har dock stannat för en mindre höjning i förhoppning att den tillsatta utredningen skall kunna arbeta mycket snabbt. Det mesta av vad den behöver utreda finns ju redan utrett — om man letar i pappershögarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 6.

Herr talman! Under detta år sökte 159 kulturtidskrifter bidrag med sammanlagt 7,3 milj.kr. Statens kulturråd kunde genom sin tidskriftsnämnd ge bidrag med 1,2 miljoner till 72 tidningar. Av dessa fick 21 bidrag för första gången. De flesta som fick bidrag fick nöja sig med små belopp, 5 000 eller 10 000 kronor. Till dem hör teatertidskriften Entre, Hemslöjden, Mu 87 tidskrifter blev helt utan bidrag. Bland dem märks arkitekttidningen, Att bo, De Blindas Tidskrift, Folkets Hus, Synpunkt, Populär Tidskrift för konst och Utbildningstidningen. Kulturrådet anordnade i fjol två konferenser för kulturtidskrifternas redaktörer. De berättade om kraftigt höjda kostnader för papper och tryckning och snabbt stigande distrubitionskostnader. Men de berättade också om en myckenhet av ideella oavlönade insatser. De sade att många tidskrifter skulle tvingas till nedläggning om inte bidrag kunde utgå och stödbeloppen kraftigt höjas. Statens kulturråd insåg den ohållbara situationen. Skulle tidskriftsstödet få effekt krävdes en ordentlig uppskrivning av beloppet. Kulturrådet begärde en uppräkning med 4 milj.kr. så att kulturtidskrifterna skulle kunna hålla näsan över vattnet. Men utbildningsminstern prutade ned de fyra miljonerna till 329 000 kr. Reaktionen hos kulturtidskrifternas redaktörer och på dagspressens kultursidor var entydig och häftig. En framstående kulturkritiker recenserade statsrådets förslag med orden: ”Mord, herr statsråd”. Så motionerade ledamöter från fyra partier i riksdagen om höjningar. I utskottet anslöt sig socialdemokraterna omedelbart till det lägsta budet, som naturligen var moderaternas. Vad är nu skälet till utbildningsministerns njugghet? Är det brist på god vilja? Knappast. Är det valhänthet? Ja, till stor del. Är det brist på kunskap om tidskrifternas situation? Ja, tydligen. Är det dåligt gehör i finansdepartementet? Ja, säkert. Statsrådet hänvisar till att övrig ideell och facklig press behöver få sitt ekonomiska läge granskat. Ja, det behövs. Men varför låta många kulturtidskrifter hotas av nedläggning och död under tiden? Kulturtidskrifterna behöver hållas vid liv, inte få en gravsvepning i form av en utredning. I förra veckans nummer av Aktuellt i politiken kommenterar Sive Hallgren, redaktör för Skogsindustriarbetaren, utbildningsdepartementets behandling av kulturtidskrifterna: ”Kulturtidskrifterna får stå kvar därute i kylan. Vi kan inte rädda dem. Röster tystnar. Bara de mest cyniska kan trösta sig med att de tidskrifterna täckte smala sektorer. I arbetsgruppen har vi påtalat den ohållbara situationen. Kulturrådet har gjort det. Men tydligen är man i kanslihuset helt ovetande om läget. Har kontaktkanalerna slammat igen? Varför lyssnar man inte? Läser man inga tidskrifter? Det har strömmat ut en flod av texter i tidskrifter som beskrivit det hårdnande läget. Jag är inte bara bedrövad. Jag är förbannad.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

Herr talman! Efter de inlägg som redan gjorts i denna fråga behövs inga ytterligare motiveringar till yrkandet i vänsterpartiet kommunisternas motion nr 768. Bara helt kort: Det måste anses i hög grad nödvändigt att omedelbart och kraftigt öka tidskriftsstödet. Tidskrifternas betydelse har blivit allt större i en tid då nya massmedia används för en oblyg påverkan av människornas åsikter och värderingar, en påverkan där den som utsätts för den ofta inte är medveten om detta. Böcker och tidskrifter kräver eftertanke. De förmedlar vårt levande språk, som är ett oerhört betydelsefullt vapen i mänsklighetens frigörelseprocess. Men tidskrifterna dras med svåra ekonomiska problem. Papperet har stigit kraftigt i pris, portoutgifterna har ökat, andra utgifter har ökat. Det behövs därför ett kraftigt ökat tidskriftsstöd för att tidskrifterna skall kunna klara sig. Utskottet hänvisar till den utredning som skall tillsättas. Men risken är — som redan sagts — att många tidskrifter dör medan en utredning arbetar. Utredningen är f.ö. ännu inte tillsatt. Eller är den det? Den utredning som begärdes av pressutredningen skulle enligt flera tolkningar gälla organisationstidskrifterna, inte ha en allmän karaktär. Det avgörande är emellertid behovet av kraftigt ökat stöd omedelbart. Jag yrkar därför bifall till reservationen 7 under punkten 3, vilken innebär att tidskrifterna får det anslag som statens kulturråd begärt.

Herr talman! Naturligtvis kan man tycka att mer pengar skall läggas på tidskriftsstödet. Man kan tycka om de flesta ting att mer pengar skall ges till dem. Men för kulturutskottet som för alla övriga utskott gäller det att prioritera. Enligt förslag av pressutredningen kommer situationen för den här formen av tidskrifter, kulturtidskrifter och ideella tidskrifter att ses över. Direktiven ligger klara och man måste väl avvakta vad denna utredning kommer till för resultat innan man vidtar några större åtgärder. Faktum är ändå att utskottsmajoriteten medgivit en höjning utöver vad som föreslås i propositionen. Där har föreslagits en höjning, som motsvarar de faktiska kostnadsökningarna enligt den siffra som kulturrådet kommit fram till. Det är en kostnadsökningskompensation på 16 ”., nämligen 329 000 kr. Utskottsmajoriteten har ovanpå detta lagt ytterligare 531 000 kr., vilket alltså innebär en reell höjning utöver de rena kostnadsökningarna. Propositionen föreslår 1 969 000 kr. medan utskottsmajoriteten höjt detta till 21/2 milj.kr. Denna höjning innebär inte att man kan utöka stödet till fler tidskrifter, men det innebär en klar för bättring för dem som nu har stöd. Den utredning som aviserats kommer att få ta ställning till tidskrifternas roll i samhället, deras förhållande till organisationerna osv., och jag tror verkligen det är klokt att avvakta vad man kommer fram till där. Säkert har vi sedan ett bättre beslutsunderlag, vilket brukar garantera ett bättre resultat. Stödet skall ju ändå vara ändamålsenligt, så att man får största möjliga nytta av de resurser som satsas. Betoningen bör ligga på grundbidragstanken även i framtiden. Skälet till att kulturtidskrifter skall ingå i utredningens uppdrag är att vi har ganska krångliga gränsdragningsproblem mellan dem och övriga tidskrifter.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
Herr talman! Jag hörde några uppgifter under debatten om att den höjning som föreslås i budgetpropositionen motsvarar de reella kostnadsökningarna mellan 1975 77 och därutöver också en viss ökning av det egentliga värdet av bidraget till tidskrifterna. Det kan hända att de uppgifterna är riktiga. Jag har tyvärr inte sådana handlingar till hands att jag kan kontrollera om det stämmer, men jag utgår från att så är fallet. Men det hjälper inte upp situationen, eftersom anslaget nu varit för lågt under en följd av år. Det behövs därför en rejäl lyftning för att det verkligen skall bli någon fason på detta anslag.
Herr talman! Det finns ingen anledning att rikta någon kritik mot fru Johansson i Uddevalla. Det är ju departementet som får ta på sig ansvaret för den bedömning som gjorts. Det är självfallet en hopplös uppgift att för kulturtidskrifterna förklara varför man varit så njugg med anslagen. Jag tycker att fru Johansson har gjort sitt allra bästa för en ståndpunkt som är helt omöjlig.
Herr talman! Också jag kan vara överens med fru Johansson om att en utredning behövs, men kostnaderna finns redan i dag, och det är lika viktigt med stöd till tidskrifter som det är att tidningar får stöd. Det gäller kulturtidskrifter och facktidskrifter som vi inte kan vara utan, och det är klart fastslaget att det inte finns utrymme för att vänta på ett utredningsresultat.
Herr talman! För herr Sundman vill jag återigen påpeka att vi från utskottsmajoriteten utöver kostnadsökningen på 16 ". har föreslagit en dryg halvmiljon. Sedan vill jag också påpeka hur svårt det tydligen är att ta ställning i denna fråga, eftersom mittenpartierna trots stora ansträngningar inte lyckades komma överens utan fick dela upp sig när det gällde att framställa förslag.

Herr talman! Fastän ingen reservation föreligger vill jag säga några ord vid den här punkten, som ju behandlar bl.a. våra motioner om musikertjänster till Norrlandsoperan. I utredningen Ny kulturpolitik, 1972, var en av målsättningarna decentralisering av kulturutbudet. Musikutredningen 1973 konstaterade att endast Stockholms-, Göteborgsoch Malmöregionerna hade något utbud att tala om på musikens område. Så fick vi alltså Norrlandsoperan. En kort historik visar att landstinget i Västerbottens län och Umeå kommun beslöt att satsa på saken. När propositionen kom i mars 1974 innehöll den förslag om att operan skulle få formen av en stiftelse. Den har nu fungerat i knappt två år och fungerat bra. Vi har i motionen 362 sagt att det är glädjande att Norrlandsoperan kommit till, men vi är samtidigt bekymrade över att det inte finns tillräckligt många musikertjänster. I förra veckan skulle detta ärende ha varit uppe till behandling. I ortspressen hade man optimistiskt skrivit om fler musikertjänster vid Norrlandsoperan, vilket på sätt och vis var riktigt, för motionerna har ju, som synes på s. 8 i betänkandet, givit utdelning genom att vissa pengar när de frigjorts från annat håll skall fördelas till dessa tjänster i norr. Det är mycket bra i och för sig men vi hoppas att det skall bli en fortsättning. Jag har med mig här ett papper som visar operans egen syn på sin ställning och där man den 30 januari i år summerar olika synpunkter och bakgrunden till hur operan kommit till. Målsättningen för Norrlandsoperan är att efter hand ge ett utbud av opera och musikteater i hela övre Norrland. Man har därvid haft musikutredningens intentioner som vägledande. Vid planeringen av Norrlandsoperan har man tagit fasta på det profileringsförslag som förts fram då det gäller regionmusiken, vilket innebär att man inom Umeåavdelningen av regionmusiken skulle få tio stråk musikertjänster. Detta har emellertid inte kunnat förverkligas utan operan har varit tvungen att låna musiker från annat håll. I vissa fall har detta varit ogörligt och följden har blivit inställda premiärer och kompromisslösningar som inte är särskilt befordrande för intresset. Dessutom har kostnaderna ökat avsevärt på grund av att man varit tvungen att betala resorna tur och retur Stockholm, varifrån musikerna hämtats. Detta har naturligtvis också bara varit en provisorisk lösning. Dessutom har osäkerheten om hur det skulle bli med orkestern gjort att planeringssituationen vid operan har varit mycket svår. Man har begärt 11 grundbelopp, i praktiken 11 tjänster, men sedan man läst budgetpropositionen har förhoppningarna minskat, framhålles det. I detta sammanhang vill jag särskilt citera det som anförs i slutet av skrivelsen.

Det kan svårligen vara i linje med den slutliga kulturpolitiken att lokalisera ytterligare resurser till orter på bekvämt pendelavstånd från Stockholm och Malmö.” Jag tycker att det är exakt det riktiga som här sägs. Man måste uppfatta det så att det gäller en prioritering av redan gynnade områden, och vi kan ju inte vara nöjda med det förhållandet. Sedan säger operan att om det skall vara en ändamålsenlig verksamhet så är det nödvändigt med musik. En opera utan musik är ju otänkbar. ”Det kan inte ligga i kulturpolitikens anda att initiera verksamhet och sedan inte ta ansvar för den.” Skrivelsen slutar med att skall man få duktiga artister och upprätthålla en hög konstnärlig kvalitet, är det absolut nödvändigt att man också får de resurser som behövs. I samband med att Norrlandsoperan har varit här i Stockholm — och för resten är här just nu — har pressen sagt att dess föreställningar är väl värda att ses och i klass med det bästa som ges i vårt land på det området. Det finns naturligtvis andra utbud av musik och teater i norr. När kulturutskottet var på resa i Västerbotten 1974, hade vi tillfälle att i Robertsfors se ett musikprogram, ett sångspel, som gjorde starkt intryck på oss. Jag läste förra veckan i pressen i Västerbotten att en ny sådan musical var slutsåld på två timmar. Man hade satt upp någonting som lockade människor så oerhört, nämligen Sagor för Kalifen. Jag vill gärna här passa på att ge de vänner i Robertsfors som arbetar med detta ett erkännande och en applåd för deras insats. Vi behöver mycket sådant. Det räcker inte bara med statliga operor. Å andra sidan är det klart att skall vi här i Sverige ha ett statsunderstött utbud på detta område så måste det spridas; det är absolut nödvändigt. Jag vågar också ta en minut i anspråk för att framhålla att vi har en rad motioner för stöd åt samernas kultur genom att en arkivarietjänst i samiska skulle inrättas vid dialektoch ortnamnsarkivet i Umeå. Det är väl riktig, som vi säger i utskottsbetänkandet, att vi inte kan sitta och pricka in tjänster. Men jag vill gärna understryka att detta är en oerhört nödvändig satsning. Motionerna bygger ju på skrivelser från berörda fakulteter vid Umeå universitet, som säger att det finns omistligt material som kan gå förlorat. Jag kan i stort sett instämma i det särskilda yttrande som vpk har fogat till betänkandet. Jag har inga yrkanden.

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga några ord om den s.k. Norrlandsoperan, som herr Nilsson i Agnäs här tidigare talat om och som också berörs i ett antal motioner som vi nu behandlar. Det var en mycket glädjande satsning som gjordes när Norrlandsoperan kom till stånd. Det var ett viktigt led i decentraliseringen av kulturutbudet. Vi har emellertid i kulturutskottet vid flera tillfällen uppmärksammats på Norrlandsoperans problem under uppbyggnadsskedet. Det har fattats musikertjänster, och det har gjort att man vid skilda framträdanden har fått låna musiker från Stockholm. Det har naturligtvis varit ett stort problem. Men den gångna tiden har ju varit en uppbyggnadstid för Norrlandsoperan — den pågår ännu, och då får man väl finna sig i att sådana här födslovåndor kan uppkomma. Jag vill här också betona att det har varit en stark uppslutning från Umeå kommun, som är den närmast berörda kommunen, och från Västerbottens läns landsting. Det är detta som gjort att det varit möjligt att ändå bedriva verksamheten så framgångsrikt som fallet varit. Som bekant har Norrlandsoperan fått mycket goda recensioner, bl. a, vid sitt senaste framträdande, och den kommer också att nästa vecka uppträda här i Stockholm. Det kan ju vara intressant att notera att turnéverksamheten sålunda sträcker sig ett gott stycke söderut. Kulturutskottet har i skilda sammanhang visat stora ambitioner när det gällt att stödja utvecklingen mot ett decentraliserat kulturutbud av detta slag. Redan innan Norrlandsoperan var bildad hade vi nöjet att träffa dem som sedan kom att utgöra stommen i operaensemblen. Det var under kulturutskottets resa i Västerbotten som vi träffade den dåvarande sånggruppen Sångens makt, vilken sedan så framgångsrikt har fört arbetet vidare. Jag har velat anföra dessa synpunkter på Västerbottensteatern Norrlandsoperan. Sedan vill jag också säga något som svar till herr Wiklund, som här redovisade ett visst missnöje och ansåg att kulturutskottet har agerat litet inkonsekvent. Jag vill peka på att herr Wiklund i klämmen till sin motion 581 har hemställt ”att riksdagen beslutar att det skall an komma på statens kulturråd att, inom i budgetpropositionen föreslaget antal grundbelopp, avgöra hur de nya grundbeloppen för budgetåret 1976/77 skall fördelas mellan de regionala teatrarna”etc. Vi har kunnat konstatera att den ordningen redan gäller. Den har vi inte velat ändra, och vi har inte heller kunnat märka att det någon annanstans finns några ambitioner att ändra den. Vi har därför ansett det formellt riktigt att med detta konstaterande avstyrka motionen. Bakom motionen ligger — det har vi naturligtvis märkt — en strävan att öka insatserna för Västernorrlands teater. Men principen i utskottet har varit och är att vi inte skall ta över kulturrådets uppgift att fördela grundbeloppen, och detta har vi velat markera. Men vi har i skilda sammanhang ändå gjort mera principiella uttalanden. Ett av dessa gjorde vi i fjol, då vi underströk det angelägna i en satsning på musiklivet i övre Norrland. Vi har alltså märkt att här finns en regional obalans som bör beaktas vid fördelningen. Detta har vi upprepat också i år. Däremot är det inte riktigt som herr Wiklund säger att utskottet blankt bifallit motionerna om Västerbottensteatern.

Kulturutskottet kunde då ta 300 000 kr. av de pengar som frigjordes från Jönköping och så att säga lägga dem på detta konto. Genom detta initiativ har kulturutskottet skapat ett ökat utrymme för kulturrådet att fördela flera grundbelopp än som eljest hade varit fallet. Vi har då konstaterat att syftet med motionerna om Västerbottensteatern - i motionernas klämmar yrkas på ytterligare grundbelopp — därmed i väsentlig mån bör kunna tillgodoses. Vi har alltså skapat utrymme för det. Jag vill tillägga att dessa 300 000 kr. enligt våra beräkningar skulle ge kulturrådet möjlighet att också tillgodose andra behov. Det är därvid möjligt för kulturrådet att också i någon mån tillgodose behovet av ökade anslag för Västernorrland. Herr Wiklund talade om två, tre grundbelopp för Västernorrland. Om jag räknat rätt skulle det ökade utrymme som vi här anvisar medge att man tillgodosåg önskemålen när det gäller Helsingborg, Västerbotten och Västernorrland. Men låt mig tillägga att detta är ett räkneexempel. Det är inte ett försök att från kammarens talarstol ge ytterligare pekpinnar till kulturrådet.

Herr talman! Jag har begärt ordet eftersom jag tyckte att fru Rönnung på ett osympatiskt sätt angrep Jönköpings läns landsting, och dessutom hade hon i sitt anförande några felaktigheter som jag vill rätta till inför kammaren. När länsteaterns vara eller inte vara i Jönköpings län diskuterades förra året var förvaltningsutskottet på ett tidigt skede enigt i åsikten att man skulle ta den kostnaden för landstingets del.

Mot detta beslut reserverade sig nämndens = ordförande, socialdemokraten = herr Isakson, och folkpartisten Olsson i Eksjö.

Landstinget beslutade i enlighet med FU:s förslag att skjuta på beslutet om länsteatern. Sedan dess har länsteaterföreningen ändock haft ett sammanträde. Man inbjöd kommunerna i länet samt Kommunförbundets länsavdelning till ett sammanträde för att diskutera frågan om ett gemensamt ansvarstagande för kostnaderna. Vid det sammanträdet meddelade kommunerna 49 länsteaterföreningen att de inte var intresserade att delta i kostnaderna. Det är på det sättet frågan ligger till. Det är sålunda felaktigt om kammaren fick det intrycket av fru Rönnungs anförande att socialdemokraterna skulle ha föreslagit att man skulle ta emot detta anslag och därmed också starta en länsteater.